Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Denna fråga kommer upp samma dag som riksdagen skall debattera u-landspolitiken och den hör till hela detta komplex. Enligt Gunnar Myrdals uppfattning, senast framförd i boken Politiskt manifest om världsfattigdomen, förekommer en mycket omfattande korruption i olika stater i Sydostasien, Latinamerika, Afrika. Korruptionen sägs ha ökat under självständighetstiden, speciellt bland högre ämbetsmän och politiker. Korruptionen är enligt Myrdal utomordentligt skadlig för dessa länders utveckling. Den för in ett irrationellt moment i all planering och i verkställandet av alla planer, den hindrar beslutsfattande och verkställande på alla nivåer, den bromsar och försvårar en effektiv förvaltning, den är ett hot mot varje försök till effektiv politisk ledning, den ökar ytterligare klyftan mellan rika och fattiga. Företag från de kapitalistiska staterna i väst, som konkurrerar om marknader eller bedriver direkt investeringsverksamhet i u-länderna, spelar en betydande roll för denna korruption genom sin bestickning, genom sina mutor. Det är möjligt att sådana kapitalistiska företag kortsiktigt gynnar sina egna intressen genom att ge mutor, men de skadar det land där bestickningen sker. Därigenom görs också internationell skada. Det brukar ibland hävdas att svenska företag är mera rena från sådan verksamhet än andra länders kapitalister. Jag kan inte bedöma detta. Mutor lär emellertid inte vara okända för svenskägda företag verksamma i utlandet. Om man vill föra en riktig u-landspolitik måste man hårt bekämpa system av korruption och mutor. Vad vi kan göra är att förhindra att i varje fall svenska företag och medborgare medverkar i sådant. Jag vill därför fråga utrikesministern som talesman för regeringen om han vill ta initiativet till en utredning i syfte att genomföra följande regler: för det första att mutor och mutförsök skall bestraffas vare sig de är gjorda i Sverige eller utomlands; för det andra att mutor utomlands inte skall få dras av såsom omkostnader i inkomstdeklarationerna.

Herr talman! Jag är tacksam för utrikesministerns besked, att frågan om en förändring av lagstiftningen övervägs i justitiedepartementet. Jag hoppas att man vid den översynen skall göra en sådan skärpning av reglerna att de blir tillämpbara också på mutor och mutförsök som görs av svenska företag och svenska medborgare utomlands. Sedan är det alldeles riktigt, som utrikesministern sade i början av sitt inlägg, att det är en mycket komplicerad sak att kartlägga i vilken mån mutor förekommer, bla. därför att det är svårt att definiera begreppet mutor och därför att det förekommer mellanhänder. Det är över huvud taget mycket vanskligt att fastställa fakta. Jag sade också tidigare att jag inte kan bedöma i vilken omfattning av svenska kapitalister ägda företag använder mutor i sin verksamhet. Det är bl.a. detta jag vill skall kartläggas genom en utredning. Att bestickning förekommer, tror jag ingen vågar förneka. Jag kan nämna, bara mycket kort, att i Västtyskland pågår just nu en livlig debatt om det här problemet. Det har tagits upp i tyska förbundsdagen av en socialdemokratisk ledamot. Under den intensiva debatt som pågår har det avslöjats att västtyska exportföretag årligen betalar ut cirka 500 miljoner mark i mutor till utländska agenter, tjänstemän och politiker. Motsvarande proportion av det svenska exportvärdet skulle innebära mutor för mellan 150 och 200 miljoner kronor varje år. Men vi vet, som sagt, inte om den proportionen stämmer. Jag tror emellertid att det skulle vara av intresse att också undersöka dessa förhållanden, samtidigt som man företar den skärpning av lagstiftningen som utrikesministern har talat om.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat när jag ämnar tillgodose det av statsrevisorerna och bevillningsutskottet redan år 1966 uttalade önskemålet att restföring av icke erlagd kvarstående skatt borde sammanföras till allenast en uppbördstermin. ett sammanförande av restföringen av de båda kvarskatteterminerna innebära fördelar. Men vissa skäl talade enligt utskottet också mot en sådan åtgärd. Frågan kommer att prövas i samband med frågan om användandet av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet. Vidare föreligger en framställning från länsstyrelsen i Stockholm om att länsstyrelsen skall få rätt att utfärda krav på betalning av restförd skatt innan restlängden överlämnas till kronofogden. Båda dessa frågor övervägs för närvarande.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som ju inte var över sig upplysande. Man kan säga att detta är en liten fråga, men i varje liten fråga ligger det en stor, och den stora frågan i det här sammanhanget är vilka krav man skall ställa på statsverket när det gäller att bedriva verksamheten rationellt och försöka pressa kostnaderna. Det går ju till så att först restförs den skatt som inte erlagts i mars. Sedan kommer det en termin till i maj, och så restförs den. I stort sett är det samma personer det gäller — för ett medelstort kronofogdedistrikt kan det röra sig om 5 000 restförda. För var och en av dessa skriver länsstyrelsen i residensstaden ut ett kortset som innehåller fyra blanketter. De skall tas emot av kronofogdemyndigheten, rivas isär, sorteras upp i alfabetisk ordning och placeras in i register. Sedan skall krav skickas ut, och posten skall dela ut dem. Och efter två månader kommer en nästan precis likadan kortmängd igen! Jag har räknat ut att det expedieras ungefär en och en halv miljon sådana kort årligen. Detta kan inte vara en rationell ordning, och jag tror att ett privatföretag icke en enda dag skulle kunna ha ett sådant system, Där är man ju skyldig att se till att driva verksamheten rationellt och pressa kostnaderna. Sedan kan det sägas att den orationella ordningen är ännu mer beklaglig därför att den tillämpas inom en förvaltning som har till uppgift att försöka pressa ut skattepengar av folk som ofta har det väldigt dåligt ställt och som själva behöver sina pengar. Det är då särskilt anmärkningsvärt att de medel man får in delvis används till ändamål som är onödiga. Jag vågar nog använda ett så hårt ord som att det är slöseri med allmänna medel att ha det ordnat på det här sättet. Finansministern sade att frågan övervägs.

Herr talman! Herr Sjöholm och jag har en gång tidigare diskuterat den här frågan. Vid en frågestund den 6 mars 1969 sade herr Sjöholm sedan han fått ungefär samma besked som han fick i dag: ”En sak vore nämligen om man skulle skjuta på hela uppbörden till den sista terminen — man skulle alltså betala in kvarskatten bara en gång, i maj månad. I så fall skulle det bli en betydande ränteförlust.” Det är ju den frågan som har gjort att bevillningsutskottet varit tveksamt. Utskottet har sagt att det finns skäl som talar för att göra indrivningen bara en gång — den skulle då bli längre fram på sommaren — eller att man gör den två gånger och undslipper denna ränteförlust för statsverket. Detta omständliga kortsystem som herr Sjöholm talar om bör vi kanske kunna bli av med när exekutionsväsendets organisationsnämnd och statskontoret färdigställt sin utredning om överförande på data. Det bör kunna medföra åtskilliga rationaliseringsvinster. Den andra möjligheten som just nu prövas av riksskatteverket på begäran av länsstyrelsen i Stockholms län är som jag sade i svaret att man ger länsstyrelsen befogenhet att gå ut med ett krav till alla dem som resterar med kvarskatt med åsidosättande av indrivningsmyndigheterna och kronofogdarna. Om en sådan åtgärd kunde ge ett så pass bra resultat att det balanserar den omnämnda ränteförlusten skulle det finnas praktiska möjligheter att nöja sig med bara en indrivning som då kommer längre fram på året. Men båda dessa frågor är under utredning för närvarande, och därför kan jag inte ge herr Sjöholm något annat svar än det han har fått.
Herr talman! Det har aldrig från min sida, herr finansminister, varit fråga om att man skulle skjuta på uppbörden, ty det skulle otvivelaktigt medföra en ganska betydande ränteförlust. Vad jag vill — och det framgår väl även av frågan — är att man skulle restföra bara en gång. Man skulle betala in den ordinarie uppbörden precis som nu i mars och maj, men man skulle alltså inte föra de obetalda posterna till kronofogdemyndigheten förrän efter majuppbörden. Den ränteförlusten, vågar jag säga, skulle mycket överkompenseras genom den vinst som skulle uppstå genom mindre personalorganisation och mindre papperskostnad. Enbart besparingen på papperskostnaden skulle säkert överträffa ränteförlusten många gånger om. Länsstyrelsen i Stockholms län har faktiskt i år inte bara anhållit om det som finansministern nämnde, utan just att få restföra bara en gång. Dess värre har kronofogdeföreningen avstyrkt — av skäl som jag finner fullständigt obegripliga. Men länsstyrelsen i Stockholms län har faktiskt redan ansökt hos finansdepartementet att man skulle få tillstånd att göra just vad jag syftar till, nämligen restföra bara en gång, efter den andra terminen.
Herr talman! Som herr Sjöholm konstaterade har kronofogdeföreningen — dvs. herr Sjöholms alla kolleger — avstyrkt. Det ger ju, menar jag, i blixtbelysning en verifikation till att frågan är något komplicerad.
Herr talman! Herr Ångström har frågat om jag anser att statens satsning på ett industriellt utvecklingscentrum i Skellefteå bör kompletteras med utlokalisering av statlig verksamhet och då främst med sikte på att häva den brist på ca 2000 kvinnliga arbetsplatser som finns i området. Regeringens uppfattning rörande omlokalisering av statlig verksamhet har redovisats i proposition nr 29 till årets riksdag. Den av herr Ångström väckta frågan bör lämpligen diskuteras då propositionen behandlas i riksdagen.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret som inte blev något svar. Frågeställningen var vilka möjligheter Skellefteå hade att komma med som värdstad vid en ytterligare utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholmsområdet. Det svar som jag hoppats på var jag intresserad av ur flera principiella synpunkter. Staten gör en stor satsning i detta område genom att dit förlägga vårt lands första industriella utvecklingscentrum Staden har en mycket god samhällsservice att erbjuda, goda utvecklingsmöjligheter för ungdomen och löften om del i den högre tekniska utbildningen samt ett väl utvecklat näringsliv men med det starka minus som en bristande tillgång på kvinnliga arbetstillfällen innebär. Skall satsningarna på utvecklingen i området lyckas, är det nödvändigt att den underbalansen”häves. En av de snabbaste vägarna att nå dit går genom en utlokalisering av en större administrativ enhet till området. Jag betraktar det som mycket viktigt att försöket med ett industriellt utvecklingscentrum får de bästa möjligheter att lyckas. Det bör sedan följas av flera i andra delar av landet. Men för att chanserna att lyckas i Skellefteå skall bli bättre måste förutsättningarna göras gynnsammare. Denna fråga kan betraktas som ett viktigt test i ett annat hänseende. Staten har skilda kanaler att gå fram på i lokaliseringsfrågorna. En del av satsningen går över inrikesdepartementet och det generella lokaliseringsstödet, en annan över industridepartementet och statlig företagsamhet. Och finansministern håller nu själv mycket handgripligt i den berörda utlokaliseringsverksamheten. Det är ytterst väsentligt att det finns en samordning mellan de uppräknade instanserna. Om jag fått ett svar av finansministern på min fråga hade jag kanske kunnat utläsa en tendens av detta; nu vet jag inte om finansministern delar min uppfattning. Skellefteå kom alltså inte med i den första omlokaliseringsvågen som är på gång. Jag tror att kommunalmän och befolkning på alla de orter — bland dem Skellefteå — som varit kandidater men inte förts upp i förslaget undrar över om lokaliseringsorterna nu en gång för alla är utvalda eller om chansen för dem återkommer senare.

Herr talman! Herr Brundin har frågat justitieministern om han anser att tillämpningen av lagen om förnyad giltighet av kollektivavtal utgör en sådan avvikelse från artikel 4 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att skyldighet föreligger att enligt konventionens artikel 15 göra anmälan till Europarådets generalsekreterare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får enligt artikel 15 avvikelse göras från artikel 4 mom. 2. Fördragsslutande part som begagnar sig av rätten till avvikelse skall underrätta Europarådets generalsekreterare härom. Tillämpningen av den aktuella lagen innebär att parterna på vissa avtalsområden under en begränsad tid har blivit bundna av det kollektivavtal som senast gällde mellan dem. De personer som herr Brundin syftar på har återgått till arbeten som de själva har valt och där de har samma anställningsförmåner som de tidigare haft och samma frihet som tidigare att sluta sin anställning om de så önskar. Detta kan uppenbart inte betecknas som tvångsarbete eller påtvingat arbete. Det finns därför ingen anledning att överväga om Sverige skall anmäla avvikelser till Europarådets generalsekreterare.

Herr talman! Anmälan till kommissionen skall ju göras under de förutsättningar jag angav. Herr Brundin har i sin fråga just undrat om man skulle anmäla en sådan avvikelse. Jag tycker att det även för herr Brundin borde framstå som ganska självklart att den här situationen på inget sätt passar in i det läge som är förutsatt i konventionen. Jag är verkligen inte alls till freds med att vad herr Brundin stöder sig på är ett uttalande av någon expert. I ett sådant upprört läge som vid en konflikt går det alltid att få någon expert att uttala sig. När jag läser formuleringarna i det där uttalandet tycker jag inte heller att det ger uttryck för någon särskild vilja att försöka analysera en situation som motsvarar den vi har haft här i Sverige. Vi har sett på detta, och vad som närmast förefaller att likna den här situationen är ett fall i vårt grannland Norge, där en utövare av tandläkaryrket anmälde det förhållandet att han under ett år var skyldig att tjänstgöra i en viss region i landet. Han ansåg att detta hade karaktären av tvångsarbete. Men det uttalande som kommissionen gjorde på den punkten visar att det inte är den typen av vi kan säga tvångsåtgärd eller ingripande som har avsetts. Här föreligger det möjlighet för vederbörande att sluta sin anställning när han vill och ta ett nytt arbete; det är ju ingen förändring i det avseendet. Det är bara fråga om att man skall visa respekt för ett avtal och alltså iaktta den ordning som väl normalt gäller i en anställning. Något annat rör det sig inte om. Då finns ju inte den grad av tvång som är förutsatt i denna konvention. Detta kan framgå redan om man beaktar att i det första momentet av samma artikel i konventionen talas om att ingen får hållas i slaveri eller träldom. Sedan är det nästa steg, men jag tror att herr Brundin kan inse att det ingalunda passar in på de förhållanden som gäller här i Sverige.

Herr talman! Jag skall bara erinra om att denna konvention har bestått under ett par årtionden. Det finns länder som under den perioden har vidtagit långt mer drastiska åtgärder än vad det här har varit tal om men aldrig någonsin har frågan varit föremål för en belysning. Därför har inte herr Brundin anledning att med någon särskild säkerhet uttala att ett fall som detta svenska skulle kunna föras in under konventionen. Det finns så mycket i övrigt, om man tar hänsyn till omständigheterna och ser på andra fall, att det snarast, ja med säkerhet, skulle gå i den andra riktningen. Det är min bestämda mening.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat om jag avser att vidta speciella åtgärder med anledning av de höga arbetslöshetssiffrorna i Norrbotten. De mera långsiktiga åtgärderna för att förbättra sysselsättningen i Norrbotten och övriga skogslän sker, såsom jag för kort tid sedan anförde i ett svar på en liknande fråga rörande Västerbotten, genom de regionalpolitiska insatserna. Det särskilda sysselsättningsstödet i det inre stödområdet, liksom transportstödet, som båda tillkom förra året, bör kunna bli av stor betydelse för att främja en positiv utveckling av företag i dessa delar av landet. För Norrbottens del är utvecklingen inom den statliga sektorn av särskilt intresse. Investeringarna inom denna sektor har väsentlig effekt på sysselsättningen i länet. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna främst i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning är av särskilt stor omfattning i Norrbotten. Regeringens förslag om ytterligare medel på tilläggsstat för särskilda beredskapsarbeten syftar till att skapa resurser för sysselsättningsfrämjande åtgärder speciellt för den äldre arbetskraften.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Svaret är allmänt hållet och ger väl inte stöd för någon optimism när det gäller särskilda åtgärder för Norrbotten. Anledningen till att jag ställde frågan är ju att med den permanenta undersysselsättning vi har i Norrbotten slår en nedgång i sysselsättningsstatistiken igenom särskilt hårt där. De siffror som jag inhämtat från riksdagens upplysningstjänst verifierar att situationen är högst otillfredsställande för närvarande. Av dessa kontrollerade siffror framgår att antalet anmälda arbetslösa hos arbetsförmedlingarna i Norrbotten i mitten av februari uppgick till inte mindre än 5 278. Detta är den högsta siffra som man har kunnat notera för samma månad under de fem senaste åren. Det är första gången som kvinnornas antal i statistiken är så högt i Norrbottens län. Nedbantningen av beredskapsarbetena på 300 platser har slagit igenom på ett oroande sätt. Det är framför allt de högre åldrarna som råkar i bekymmer. Det finns alltså utrymme för de här särskilda insatserna med beredskapsarbete som antyds i svaret. Det är mycket riktigt att staten är t.o.m. den största arbetsgivaren i Norrbottens län. Man kan fundera något över varför just i det länet arbetslöshetssiffrorna alltid ligger i toppen. Det är väl nu så att det finns utrymme för en alldeles särskild kraftsamling för staten som arbetsgivare i Norrbotten.

Herr talman! Det är ju ett välkänt förhållande att staten har satsat mycket just i Norrbotten, och jag tror nog man kan säga att den satsning som nu är aktuell är ganska imponerande. Under andra halvåret 1970 var det i hela landet 138 företag som fick regionalpolitiskt stöd för investeringar på sammanlagt 558 miljoner kronor, och Norrbotten svarade ensamt för 337 miljoner kronor, dvs. 60 procent av den totala summan. Häri ingår då ASSI:s investeringar, och man får lägga till att NJA också gör en betydande investering med 430 miljoner kronor, liksom LKAB satsar åtskilligt i utbyggnad. Det är alltså egentligen jättesummor som för närvarande pumpas in i näringslivet i Norrbotten. Det förefaller också vara motiverat att man gör det med hänsyn till att vi sedan flera år tillbaka har iakttagit särskilda svårigheter att hålla sysselsättningen uppe i Norrbotten och siffrorna för mars månad i år jämförda med fjolårets inte visar någon ljusning. Vi kan räkna med att läget i varje fall inom byggnadssektorn och i skogsbruket i stort sett varit oförändrat, och när det gäller anläggningsverksamheten och byggnadsverksamheten ser jag det som ett uttryck för att en del av de investeringar som jag här nämnt har kommit till stånd och redan givit en viss effekt. Men naturligtvis följer vi utvvecklingen med stort intresse både när det gäller Norrbotten och när det gäller andra län, och som jag sade i en tidigare debatt här i riksdagen är det självklart, att om vi får dras med de här höga arbetslöshetssiffrorna även nästa månad, så måste vi vidta särskilda åtgärder.

Herr talman! Om man studerar den rapport som arbetsförmedlingen i Norrbotten har avlämnat, så finner man tyvärr att det finns anledning att räkna med att de här siffrorna inte kommer att bli bättre inom den närmaste tiden, och då återstår jv endast att man sätter in de åtgärder som står till buds. Sedan vill jag bara helt kort säga att de här investeringarna som görs i Norrbotten är naturligtvis i och för sig bra och nödvändiga, och vi är glada att de kommer till stånd, därför att de ger ju konkurrenskraft åt de befintliga industrierna. Men det måste ändock poängteras att de statliga investeringar som nu är på gång ger mycket få, om ens några, nya arbetstillfällen. I vart fall är det inte under innevarande år aktuellt med annat än möjligen några anläggningsarbeten.
Herr talman! Det är riktigt att en betydande del av de investeringar som jag här har talat om inte ger sysselsättning för flera människor, men de betyder att man tryggar sysselsättningen för det antal som finns. Och i själva aktiviteten i utbyggandet ligger det givetvis någonting värdefullt — det bereder arbete för byggnadsarbetare och anläggningsarbetare över huvud taget men också för entreprenörer av olika slag. Naturligtvis är denna effekt av aktiviteten inte så obetydlig när det rör sig om så stora belopp som jag här nämnt.

Herr talman! Herr Andersson i Örträsk har frågat när den påbörjade försöksverksamheten beträffande stödåtgärder för varuförsörjningen i glesbygder kan leda fram till vidgade insatser på detta område. Frågan om varuförsörjningen i glesbygderna är en viktig del av glesbygdsutredningens arbete. Den försöksverksamhet som herr Andersson avser är av stort intresse för utredningen och har delvis kommit till stånd på dess initiativ. Till utredningen har knutits en arbetsgrupp som studerar försöksverksamheten och överlägger om olika möjligheter att lösa glesbygdernas varuförsörjningsproblem. I gruppen ingår företrädare för handeln. Försöksverksamheten har pågått endast under kort tid, varför det inte ännu går att uttala sig om dess resultat. Om resultaten blir gynnsamma kan en utvidgning ske successivt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den påbörjade försöksverksamheten med stödåtgärder för varuförsörjningen i glesbygderna finner jag vara mycket angelägen, och jag hälsar den med stor tillfredsställelse. En naturlig målsättning för arbetet med servicefrågorna i glesbygderna bör vara att viktigare service i princip skall tillhandahållas även om underlaget inte är tillräckligt för en lönsam verksamhet. En väsentlig del i denna service måste varuförsörjningen anses vara. Minskningen av antalet dagligvarubutiker går emellertid så snabbt att man nu på många håll upplever ett akut behov av stödåtgärder från samhällets sida. I en utvecklingsplan för Västerbottens konsumtionsförening visar prognoserna att om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt kommer antalet livsmedelsbutiker i hela länet att minska under en femårsperiod från 116 till 68. Och det är i de egentliga glesbygdskom munerna som utvecklingen är allra allvarligast. Där kommer enligt prognosen hälften av butikerna att läggas ned inom fem år. Utvecklingen är sannolikt lika ogynnsam i andra glesbygdsområden i landet. Trenden är likartad inom den enskilda detaljhandeln. Av landets alla enskilda livsmedelsbutiker som var i verksamhet 1960 har nästan hälften lagts ned. Handelns utredningsinstitut har angivit den beräknade nedgängen i den enskilda dagligvaruhandelns butiksantal till ca 7 procent per år fram till 1975. Glesbygdsområdena torde drabbas ännu hårdare. Antalet varubussar har också minskat. En utredning som prisoch kartellnämnden gjorde 1969 redovisade en minskning under åren 1963—1967 med ca 450 bussar. Den trenden har fortsatt. De förhållanden som jag här pekat på visar att det är nödvändigt med stödåtgärder från samhällets sida och att dessa stödåtgärder måste sättas in mycket snabbt. Jag vill därför fråga om inte den begränsade försöksverksamhet som nu har påbörjats på detta område kan vidgas till flera delar av landet och bedrivas i skilda former, så att vi så snabbt som möjligt får fram bästa möjliga modell för mera generella stödåtgärder för varuförsörjningen i glesbygderna.
Herr talman! Jag är säker på att glesbygdsutredningen har intresse av att vidga denna försöksverksamhet. Jag hade i höstas tillfälle att besöka en kommun, där denna verksamhet är på gång, och jag kan instämma i att denna försöksverksamhet är ytterst angelägen. Det visste jag också redan innan jag fick tillfälle att diskutera frågan här. Om man i någon kommun har ett starkt intresse av att engagera sig i denna försöksverksamhet, så är glesbygdsutredningen helt säkert intresserad av att vidga den. Därför vill jag gärna säga att om det finns ett sådant intresse i någon kommun, så bör man där ta kontakt med glesbygdsutredningen.
Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förbud mot användandet av arbetsmaskiner, exempelvis truckar, som medförs av utländska fartyg som anlöper svenska hamnar och som hittills tillåtits användas vid lossning och lastningsarbete. Arbetarskyddslagstiftningen och sjösäkerhetslagstiftningen ger tillsynsmyndigheterna möjlighet att ingripa med förbud, om arbetsmaskin som finns ombord på utländskt fartyg har sådana brister att säkerheten vid maskinens användning kan äventyras. Bl.a. kan förbud meddelas att begagna maskinen innan rättelse vidtagits. För att skärpa kontrollen över efterlevnaden av lagstiftningen beträffande arbetarskyddet vid stuveriarbete har tillsynsmyndigheterna under den senaste tiden fått särskilda resursförstärkningar.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Min fråga är föranledd av ett nyligen inträffat dödsolycksfall på ett norskt fartyg i Göteborgs hamn. En truckförare dödsstörtade med en truck ombord från mellandäcket och ned i lastrummet. Omständigheterna kring den tragiska olyckan måste betraktas som ytterst anmärkningsvärda. Truckföraren, som var en van maskinförare, beordrades att köra en elgaffeltruck som ägdes av rederiet och som följde med fartyget för att användas vid lossningsoch lastningsarbetet i de hamnar som fartyget anlöpte. Den typ av truck som det här är fråga om har en helt annan konstruktion än den typ som man vanligtvis använder i hamnarbetet i svenska hamnar. Anmärkningsvärt är att dessa truckar har helt andra manövreringsorgan än de som tillhandahålls av stuveribolagen och andra maskinfirmor. Bl. a. regleras framoch backkörning med pedaler placerade tätt intill varandra. Alla förstår ju att detta förhållande öker riskerna för felmanövrering; i de truckar som vi vanligtvis använder reglerar man framoch backkörning med spakar och med handgrepp, ett väsentligt säkrare reglage. Dessa stora olikheter i manövreringssystemen medför stora risker för allvarliga misstag med kanske omfattande olyckor som följd. De kan hända den mest rutinerade och yrkesvane maskinförare. Rederiets motiv för detta kan endast ses som rent ekonomiska. Man slipper hyra in svenska maskiner och därigenom gör man vissa besparingar. Stuveribolagen i de svenska hamnarna har accepterat detta förhållande. Samtidigt har man givetvis tagit på sig ett stort ansvar för sina anställda genom de ökade olycksfallsriskerna. Förfaringssättet omöjliggör också arbetarskyddslagens efterlevnad. I 36 § föreskrivs att besiktning, provning och fortlöpande tillsyn skall ske. Det är omöjligt i detta fall. Dessa truckar är varken besiktigade eller provade här i landet. Någon fortlöpande tillsyn kan inte förekomma, eftersom truckarna stannar ombord, och när fartygen ligger i hamn används de i arbete hela tiden. Jag tycker att det är väl motiverat att utfärda ett generellt förbud för användandet av dem.

Herr talman! Jag är givetvis mycket tacksam för meddelandet att man har för avsikt att satsa väsentligt mycket mer än tidigare på skyddsarbetet inom stuverifacket. Men när statsrådet åberopar arbetarskyddslagstiftningen och sjösäkerhetslagstiftningen och hänvisar till att tillsynsmyndigheterna har möjlighet att ingripa och utfärda förbud, så är detta en sanning med ganska stor modifikation. Tillsynsmyndighet i detta fall är yrkesinspektionen i sjätte distriktet. Vi har kontaktat denna, men inspektionen kan inte utfärda något förbud, eftersom man inte kan påvisa någon bristfällighet hos dessa truckar. Det kan förekomma även andra maskiner, t.ex. trimningsmaskiner, av typer som vi inte alls känner till. Om man i ett jäktigt arbete tvingas att byta till ett arbetsredskap som har helt andra manöverorgan än de maskiner man vanligtvis använder, uppstår stora risker för att man skadar både sig själv och omgivningen. Svaret ger inte något besked om huruvida socialministern har för avsikt att rycka just i den här frågan. Det kan alltså inte påvisas några brister hos maskinerna, utan det är konstruktionen det är fråga om.

Herr talman! Herr Möller i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra bestämmelser och framför allt deras efterlevnad så att barn bättre skyddas mot drunkning. Åtgärder för att hindra drunkningsolyckor spänner över ett flertal vitt skilda områden. Det framgår inte av frågan vilka särskilda åtgärder som avses. Frågan går därför inte att besvara inom den ram som reglerna om enkla frågor ger. Jag vill emellertid nämna att ordningsföreskrifter för badplatser med stöd av allmänna ordningsstadgan kan utfärdas av polismyndigheten eller av kommunen i lokal ordningsstadga. Vidare kan jag nämna att i betänkandet Barns utemiljö, som för närvarande bereds inom civildepartementet, behandlas bl.a. frågan om att införa bestämmelser i byggnadsstadgan i syfte att öka skyddet mot drunkning och liknande olyckor. Beredningen sker med sikte på att proposition skall föreläggas riksdagen vid dess höstsession.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Men jag tycker att det är ett litet snålt svar, eftersom denna fråga spänner över vida fält. Om barndrunkningar har en stor undersökning gjorts av forskningsläkaren Jan Thorson och några medhjälpare — ”Barndrunkningar i Sverige 1958-1967”. Ett utdrag ur undersökningen publicerades i fjol i Läkartidningen. Undersökningen är en skrämmande läsning. Den visar att det behövs upplysning till föräldrarna. Utredningen berör i själva verket s.k. barnolyckor, som inte alls är olyckor. Jag skall göra ett referat ur polisrapporten angående en treårig flicka. Jag gör det för att belysa principen och utan att nämna vilket fall det gäller. Denna flicka drunknade i en strid bäck fem-sex meter från bostadshuset. Modern hade gått hemifrån och därvid sett att flicken lekt intill bostadshuset. Även en del andra barn hade lekt där. Och så ett exakt citat: ”Vid undersökningen har intet framkommit som kunde tyda på brott eller vårdslöshet i samband med dödsfallet.” Hon var tre år den här flickan. I föräldrabalken står att ”föräldrar skola utöva den uppsikt över barnet som är erforderlig med hänsyn till barnets ålder, och övriga omständigheter”. I detta och liknande fall tycker jag att man klart kan tala om grov oaktsamhet. Men inte i något fall i denna undersökning, som gällde drunkningsutredningar under tio års tid och berörde 700 fall, hade föräldrabalken aktualiserats. I fall efter fall har föräldrar litat på att 1—3-åringar själva kan lyda förmaningar. Ändå vet vi från trafikundersökningar att man först när det gäller barn i 10—12-årsåldern kan lita något så när på att de förstår förbud och följer dem. Samma sak gäller det farliga vattnet. Barn måste ha tillsyn. Detta måste vi upplysa om. Men det fordras, för det andra, också att polisundersökningar inte visar den flathet i dessa fall som praktiskt taget genomgående är fallet. Jag vill fråga civilministern om han helt allmänt anser att ett barn på t.ex. ett eller fyra år som drunknar i en näraliggande vattensamling torde vara utsatt för en ren olycka, när barnet varit utan tillsyn. Är statsrådet beredd att medverka till ökad upplysning till föräldrar om vikten av tillsyn? Sedan har vi problemet med säkerhetsbestämmelser. Utredningen talar där t.ex. om en fyraårig pojke som hade gått ned sig i ett grundschakt som var två meter djupt. Ändå står det i byggnadsstadgan: ”Vid arbetet skall iakttagas de försiktighetsmått, som är erforderliga till förekommande av skada å person och egendom — — —.” Här behövs ökad upplysning och ökad kontroll i förväg av att stängsel och andra skyddsåtgärder finns. Jag vill speciellt fråga, om civilministern i bredare mening än i det tidigare svaret vill medverka till sådana bestämmelser.
Herr talman! Herr Möller i Göteborg ansåg att jag hade lämnat ett snålt svar, därför att jag inte hade belyst alla de aspekter som kan läggas på denna fråga. Men den första fråga herr Möller själv tog upp redovisade ju varför svaret måste bli som det blev. Han frågade mig och sedan började han tala om föräldrabalken. Föräldrabalken tillhör ju justitieministerns ansvarsområde och jag har inte fått någon närmare angivelse om vad herr Möller här tänkte ta upp. Jag föreställde mig också att det kunde vara fråga om simkunnigheten i skolorna, och jag tänkte att då var det utbildningsministerns ansvarsområde. Jag skulle väl i och för sig att skydda barn mot drunkning att skydda barn mot drunkning kunna medverka till att bredda denna debatt, men för att vi skall kunna få någon ordning på frågandet får det ju gälla frågor som riktas till vederbörande statsråd. Till civildepartementets ansvarsområde hör byggnadsstadgan. Jag har hänvisat till att vi i samband med det betänkande som nu är levererat beträffande barns utemiljö kommer att se på just de frågor som har med denna typ av olycksfallsrisker att göra. Dessutom finns i allmänna ordningsstadgan, som också hör hemma under civildepartementets ansvarsområde, möjligheter för de lokala myndigheterna, både polismyndigheter och kommunala myndigheter, att vara utomordentligt aktiva i dessa sammanhang. Jag föreställer mig att rätt många av dessa frågor måste betraktas såsom lokala ansvarsfrågor, där det inte hjälper vilka centrala bestämmelser vi har om inte de kommunala myndigheterna uppmärksammar de risker som kan finnas och är beredda att vidta åtgärder.
Herr talman! På detta fält behövs ett samlat grepp. Jag trodde att civilministern kanske hade läst den här utredningen där en hel del av dessa förslag finns och därför lättare kunde ta ställning till dem. I övrigt är det beklagligt att olika ting ligger hos olika departement, men man kan ändå behöva se dem i ett sammanhang. Mycket viktiga är säkerhetsbestämmelserna, som jag just betonade så kraftigt i slutet av mitt anförande. Jag anser att civilministerns svar, där han i realiteten inskärper vikten av att de kommunala myndigheterna inte tar så lätt på dessa saker utan kontrollerar att det finns stängsel och skydd vid vattensamlingar för permanenta eller tillfälliga byggnader, är någonting som de lokala myndigheterna måste ta ad notam. Polismyndigheterna måste kontrollera att dessa bestämmelser efterlevs. Det ingår som ett led när det gäller att göra bestämmelser effektiva, vid sidan av upplysningen till föräldrar och äldre barn, om att de måste se till de små barnen. Sedan vill jag säga några ord om swimmingpools för att ta upp en sak, som kan vara aktuell i den utredning som civilministern nämnde. De ökar enormt i antal i USA, drunkningsolyckorna i dem likaså. År 1965 drunknade där 230 personer i privata bassänger i anslutning till bostäder. En lavin av swimmingpools kommer förmodligen att på 1970-talet och framöver svepa också över Sverige. Det är då viktigt att det finns entydiga bestämmelser om bl.a. stängsel av sådana slag att barn inte kan ta sig igenom eller över dem och om grindar till bassängområdet som stänger eller låser sig själva. Av Thorsons undersökning framgick t.ex. att en fyraårig pojke drunknade i en swimmingpool på en granntomt. Villan, som ägdes av en förening, var obebodd, men bassängen var hela tiden fylld med vatten till 1,3 meters djup! Frågan om swimmingpools blir betydelsefull i framtiden, och jag vore därför tacksam för ett besked, om statsrådet är beredd att pröva frågan att överse bestämmelserna angående dessa swimmingpools. Riktlinjer bör då dras upp beträffande stängsel och automatiskt låsta grindar. Jag ser allvarligt på denna fråga därför att det genom åren har förekommit många onödiga barndrunkningar men extra allvarligt just nu på grund av det hemska barnmisshandelsfallet häromveckan, som djupt upprört oss alla. Jag skulle vilja kalla en hel del drunkningsolyckor för passiv barnmisshandel. Drunkning är i allmänhet mycket smärtsam. Om barnen inte tillses ordentligt eller skyddas genom stängsel eller på annat sätt, utsätts de — precis som vid misshandel — helt i onödan för ett mycket stort lidande.
På herr Möllers direkta fråga beträffande swimmingpools kan jag utan vidare säga att just den frågan beaktas i utredningen om barns utemiljö, som blir föremål för proposition till hösten.

Herr talman! Det dröjde år innan socialdemokraterna i Sverige kunde pressas att fixera en bestämd tidpunkt då vårt land skulle i internationellt bistånd ge 1 procent av vårt samlade arbete, vår bruttonationalprodukt. Man skall då komma ihåg att regeringen på ett tidigt stadium i FN röstat för att detta mål skulle uppsättas. Så småningom gav socialdemokratin vika. Målet sattes dock så sent som till budgetåret 1974/75. Målet skulle uppnås genom successiva anslagshöjningar. Först ansågs det att det skulle räcka med att varje år höja anslaget till det internationella biståndet med 25 procent. Från vår sida, liksom genom en motion av fru Ulla Lindström, påvisades senare att den storleken på höjningar sannolikt inte skulle räcka. Riksdagen uttalade också 1969 att det skulle vara olyckligt, om man under sista året i perioden skulle behöva göra en mycket stor höjning. Långtidsutredningen har gett nytt material för denna debatt. Om man utgår från utredningens beräkningar som ett räkneexempel skulle riksdagen behöva höja biståndet med 800 miljoner kronor budgetåret 1974/75. Det är en lika stor summa som hela anslaget för innevarande år, och det har tagit oss många år att komma till det årets summa. Risken är uppenbar för att de för u-ländernas olyckliga situation ljumma politikerna kan få alldeles för lätt att få en majoritet för att det inte går att höja med en så stor summa ett enda år. Finansministern har redan varit ute och i något oklara ordalag varnat för att det kanske inte kommer att bli möjligt att fullfölja riksdagens löfte till u-länderna i utlovad tid. Vi reservanter i utrikesutskottet säger att det är nödvändigt att i tid gardera sig mot ett försenande. Vi hävdar att det är nödvändigt att åstadkomma en jämnare stegringstakt av anslagen under de år som kommer. Socialdemokraterna i utskottet har inte haft det lätt. Man har vridit sig fram och tillbaka inför problemet om stegringstakten. Till sist fann man tröst i att de tidigare uppdragna riktlinjerna inte lägger ”hinder i vägen för en anslagstilldelning i jämnare takt”. Det är verkligen klen tröst. Alla vet att för de utgifter som man anser absolut nödvändiga går det att skaffa fram pengar i statsverkspropositionen. Men sådana utgifter måste redan från början planeras i regeringens beredning. Det är mot denna bakgrund vi finner den ståndpunkt som utskottets socialdemokrater intar alldeles för undanglidande. Går det att få pengar över till de fattiga folken, tycker man att det är bra. Men att säga ifrån att regeringen måste planera så att löftet kan uppfyllas till 1974/75 vill man inte. Tillspetsat uttryckt vill man att smulorna som eventuellt blir över skall plockas upp, men man är inte villig att kräva att en given del av kakan skall avsättas för u-länderna. Ekonomiska katastrofsituationer kan ingen göra något åt. Då faller många löften. Men det är inte det som socialdemokraterna i utskottet har i tankarna, när man vrider sig undan uppfyllandet av löftet i rätt tid. Jag skulle vilja fråga utrikesministern — han är inte närvarande i kammaren, men jag förmodar att han kommer eftersom det är hans ärende vi behandlar — om vi från regeringens synpunkt kan säga att löftet kommer att vara något att lita på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och till de övriga reservationer där mitt namn är antecknat. Jag vill tillägga att herr Wirmark och jag gjort en uppdelning, varför jag inte kommer att tala om alla reservationerna. Han kommer att beröra en del av dem. Det finns nu inte någon anledning att göra en allmän utredning om riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken. Om detta är vi överens. Enligt reservanternas mening bör vi emellertid se efter hur de fastslagna riktlinjerna fullföljes. Så snabbt som förutsättningarna ändras för biståndet och dess teknik, så snabbt som nya erfarenheter kommer till både på det internationella planet och i vår verksamhet är det angeläget att göra en mera begränsad översyn av den svenska biståndsverksamheten. Det är önskvärt att en så stor del av svenska folket som möjligt står bakom biståndsarbetet. Vi vet att det sannolikt inte finns någon spontan majoritet för ett kraftigt ökat bistånd. Vi vet också att det stundom riktas stark kritik mot den nuvarande verksamheten, både mot helheten och mot enskilda projekt. Det är nödvändigt för de politiska partierna att gå i spetsen för upplysningsverksamheten kring biståndsfrågorna. En av förutsättningarna härför är att partierna får möjlighet att på ett mera ingående sätt än vad som kan bli fallet i en riksdagsbehandling påverka utformningen. Väljarna bör veta att olika grupperingar på detta sätt deltar i utformningen. Detta är ett viktigt skäl för en parlamentarisk beredning utöver de skäl som redan finns angivna i reservationen 2. Det som behöver diskuteras är bl.a. värderingen av de resultat biståndsinsatserna ger upphov till. Denna måste äga rum mot bakgrunden av situationen i olika typer av u-länder. Vi behöver undersöka möjligheterna till utvidgad samverkan mellan biståndsorganet, näringslivet och de frivilliga organisationerna. En ökad samordning härvidlag borde vara möjlig att uppnå i vissa avseenden. Frågan om avvägningen mellan bilaterala och multilaterala insatser behöver också prövas. Det märkliga är att socialdemokraterna i utrikesutskottet i mycket håller med om det riktiga i dessa krav. Av någon obegriplig anledning vill man dock icke att riksdagen skall uttala sin mening härom i år utan vänta till nästa år. Det vore mycket intressant att få höra finessen med ett sådant dröjsmål, om nu någon av socialdemokraterna i utrikesutskottet vore närvarande i kammaren. Vi skall komma ihåg, att det nuvarande etappmålet för biståndsverksamheten skall vara uppnått i och med budgetåret 1974/75. Det är därför nödvändigt att utreda frågan om verksamhetens omfattning även efter den tidpunkten. Mot denna bakgrund blir socialdemokratins tvekan än mer svårförståelig. I utskottet yppades en osäkerhet, om en utredning av det här slaget skulle vara parlamentarisk. Det borde dock ligga i varje regerings intresse att få största möjliga samförstånd kring biståndspolitiken, som ju är en del av vår utrikespolitik. Utredningen bör därför vara parlamentarisk, givetvis under medverkan från t.ex. enskilda organisationer, näringsliv och vetenskapsmän. I vilka länder skall Sverige göra biståndsinsatser? Skall det ske enbart i länder med vilka vi kan känna politisk samhörighet? Hur skall vi ställa oss inför de ofta förekommande och tvära omkastningarna i den politiska ledningen för ett u-land? Det är frågor som ofta ställs. Förra årets riksdag fastställde principerna för urvalet av länder, där svensk biståndsverksamhet skall kunna bedrivas. Det var inte något kristallklart utlåtande, men det slog ändå fast en del mycket väsentliga punkter. Risken att döma u-ländernas interna politik efter dagslägets verkningar betonades. Några tvära kastningar med avoch påläggande av biståndsarbete kunde det alltså inte bli fråga om Satsning på främst länder ”som förenar fattigdomens och underutvecklingens behov med framstegsvilja och utvecklingskraft” var en annan väsentlig punkt om vilken vi var överens. När det gäller tolkningarna av detta utlåtande har tydligen på en del håll osäkerhet rått. I den allmänna debatten har t.ex. krav ställts på att vi skulle avbryta den svenska hjälpverksamheten i Etiopien. Insatser i andra länder har också kritiserats. Förord har från principiella utgångspunkter getts för insatser i än det ena och än det andra landet. Ibland har motsatsställningarna i debatten spetsats till och skarpa hugg har skiftats. Ibland har man tyckt sig märka, att ju mer verklig erfarenhet av arbete i u-länderna en debattör haft desto större förståelse har funnits för att det är svårt att ställa höga idealkrav på de länder i vilka Sverige skall verka. Å andra sidan finns det en benägenhet hos personer med mindre erfarenhet men med en stor portion politisk självsäkerhet att vilja dirigera svenskt bistånd efter eget tycke eller efter hur opinionsvindarna här hemma blåser. Mot denna bakgrund, herr talman, är det tillfredsställande att utrikesutskottet blivit enigt i sitt ställningstagande kring dessa principiella problem. Jag bortser från några särfall beträffande ländervalet. Utskottet fastslår under enighet att de riktlinjer som riksdagen i fjol fastställde ”ger grund för biståndssamarbete med nuvarande mottagarländer”. Något avbrytande kan det alltså inte bli fråga om. Det är värt att notera, att SIDA:s chef inför utskottet förklarade att det inte fanns skäl att med tanke på den inrikespolitiska situationen i mottagarländerna ens i något enstaka fall avbryta arbetet. Även it.ex. Etiopien fanns enligt hans uppfattning möjligheter att med god effekt inte bara bibehålla nuvarande biståndsvolym utan öka den. Jag vill tillägga det självklara att inget biståndsarbete är problemfritt, inte heller det som bedrivs i Etiopien. Man får söka att i så stor utsträckning som möjligt komma fram till en något så när likartad inställning hos givaroch mottagarland. I valrörelsen gav sig några debattörer på att karakterisera de olika partiernas inställning. Det finns en mening i ett av deras inlägg som jag vill rädda till riksdagens protokoll. Så här skrev de som sammanfattning i ett avsnitt: ”Man måste kräva att u-landets utvecklingspolitiska och i-landets biståndspolitiska målsättningar sammanfaller.” Observera att det alltså inte skulle räcka med att man kan snickra ihop en något så när hygglig plattform för samverkan mellan två länder. Nej, målen måste sammanfalla, tydligen vara identiska. Tycker inte u-länderna precis som vi, så får de tydligen skylla sig själva. Det blir då ingen u-hjälp från Sverige. Detta är att vara storsvensk så det förslår. Det vittnar också om en tro, som inte är av denna världen, att det alltid skall gå att finna länder som har en politik som vi i dessa avseenden helt kan acceptera. I många av u-länderna är det tvära kastningar i politiken. Och om vi helt skall hålla på stabilitet, skulle vi snart kunna stryka bort alla länder på listan över stater där Sverige kan bedriva biståndsverksamhet. Mot denna bakgrund är det alltså bra att utrikesutskottet är enigt om att det finns förutsättningar för fortsatt arbete i alla de nuvarande mottagarländerna. Vi skall ge bistånd där detta kan — som SIDA:s styrelse har uttryckt det — ”komma de breda befolkningslagren i de fattiga länderna till godo och medverka till social och ekonomisk utjämning i mottagarländerna”. Detta bör, som riksdagen i fjol hävdade, vara möjligt ”att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system”. Ett annat viktigt konstaterande som vi enigt gör i utrikesutskottet är följande: Biståndsinsatser underlättas om det råder nära och vänskapliga förbindelser mellan Sverige och mottagarlandet. Sådana vänskapliga förbindelser får dock inte sättas upp som villkor för u-hjälp till ett visst land. Det skulle strida både mot riksdagens beslut och mot FN:s strategi. Enligt min mening hävdar utskottet med all rätt att biståndsinsatser från ett land som vårt kan, om de handhas på rätt sätt, bidra till att främja de vänskapliga förbindelserna med mottagarlandet. En viss påverkan på varandras tänkesätt och verksamhet kan nog inte uteslutas. Detta är ju något mycket glädjande. Utjämna motsättningar och verka för största möjliga samförstånd i internationella sammanhang är ett mål för svensk utrikespolitik. Sverige har ju inte, som en del länder, önskemål om att sätta sin prägel på u-länderna. Vi vill heller inte att u-länderna skall komma i beroendeförhållande till oss. Den här senare frågan skall jag återkomma till strax. Men först ett par ord om en annan sak. Det dröjde ganska länge innan de enskilda organisationernas arbete i u-länderna fick det erkännande som var rättvist. De som var ny frälsta för de statliga biståndsinsatserna var blinda för att missionen med sina speciella förutsättningar redan arbetat i hundra år och blivit alltmer inriktad på verksamhet för utbildning och sjukvård. Inte heller övriga organisationer, t.ex. Rädda barnen, accepterades som fullvärdiga organ för biståndet. Så småningom ökade insikten om de enskilda organisationernas betydelse. Inför utskottet vittnade t.ex. sekreteraren i Svenska missionsrådet om det goda samarbete som nu råder mellan missionsorganisationerna och SIDA. Jag noterar detta med verklig tillfredsställelse, eftersom jag redan för åtskilliga år sedan hävdade att detta borde vara möjligt att uppnå. I en reservation på denna punkt ifrågasätter vi om det inte borde vara möjligt att ge tillfälliga igångsättningsbidrag när en organisation startar ett nytt projekt. Organisationen tar ju då ofta på sig nya stora utgifter, som det kan ta tid att växa in i. Det skulle då vara ett bra handtag att få ett stöd till driften under t.ex. fem år. Om det avvecklas med förslagsvis 20 procent om året, blir det ju inget anslag som utbetalas permanent. Detta vore nämligen inte bra. Tidigare gällde att statligt stöd till enskilda organisationer gavs endast till verksamhet i de s.k. huvudmottagarländerna. Detta dekret är ju nu som väl är borta. En viss liten uppmjukning har också skett, så att organisationer som arbetar i länder, där Sverige inte har biståndsverksamhet, i vissa fall kan få statsstöd. Enligt vår mening måste man ytterligare uppmjuka denna regel. Det kan inte i längden vara rimligt att enskilda svenska organisationer skall få statligt stöd beroende på om svenska staten har verksamhet i ett speciellt u-land eller ej. Nödvändig kontroll går ju att ordna genom våra ambassader eller på annat sätt. Pearsonkommissionen har gjort ett uttalande som har föranlett en del debatt. Det sägs att det kan tolkas på det sättet att kommissionen hävdar att en biståndsinsats måste vara till fördel både för givarlandet och för mottagarlandet. Är den tolkningen riktig, är påståendet givetvis orimligt. Alla biståndsinsatser kan inte leda till ett direkt och påtagligt utbyte för givarlandet. I de flesta fall är det troligen så, att man inte kan se någon direkt fördel för oss själva av våra insatser, och det skall vi inte heller begära. Men å andra sidan är det inget fel om det blir ett sådant resultat, t.ex. genom samverkan mellan vårt eget biståndsorgan och svenskt näringsliv i ett projekt i ett u-land. Om ett svenskt företag sätter upp en fabrik i ett u-land, sker det väl oftast med tanke på de ekonomiska fördelar som detta kommer att medföra för företaget. Och det är inget fel i att företaget resonerar på det sättet. Med de sociala krav som vi finner högst rimliga att ställa på sådana investeringar kommer de säkerligen också att bidra till att stärka u-landets ekonomi — rätt skötta, vill jag tillägga. Men att kalla det en biståndsinsats av vanlig karaktär är inte så lämpligt. När man diskuterar privata investeringar i u-länderna måste man göra några distinktioner. Jag har redan nämnt de sociala krav som vi tycker det är rimligt att ställa på företagen vid deras verksamhet i u-länderna. En annan betydelsefull skillnad är att de stora världskoncernerna — och även många av de mindre giganterna — i en del av stormakterna samspelar med respektive lands regering så att investeringarna i själva verket blir ett led i försöken att dominera ett u-land eller en grupp av u-länder. Det vore att göra sig skyldig till stor blåögdhet, om man förnekade att på detta sätt ett samspel från amerikansk sida görs t.ex. i åtskilliga länder i Latinamerika. Men det vore lika blåögt att förneka att samma försök till dominans görs från t.ex. sovjetrysk, kinesisk, fransk, italiensk och engelsk sida. Mer eller mindre kamouflerad, mer eller mindre utpräglad äger denna verksamhet rum. Det är inte svårt att förstå den starka reaktion som finns i många u-länder mot detta. Det blir en ny form av kolonialism. Ett annat område som det finns anledning att rikta skarp kritik mot är när man som verklig biståndsinsats räknar in leverans av krigsmateriel. Det är klart att varje stat har rätt till eget försvar. Men det är i många fall inte detta det är frågan om vid vapenleveranser, utan stormakten har det lilla u-landet som en bulvan för att främja sina storpolitiska intressen i området i fråga. Här gör sig alla de stora staterna skyldiga till allvarliga missgrepp. Det är verkligen inte alltid som stormakterna särskilt ivrigt strävar efter att sprida välfärden och sprida det ekonomiska och politiska inflytandet i länder som står i beroendeförhållande till dem. USA gör det inte i Latinamerika. När en ny regim försökte göra en annan maktfördelning i Tjeckoslovakien var Sovjet inte sent att slå till. Man är rädd för vad förändringar skall föra med sig ur maktbalanssynpunkt, och därför slår man vakt om status quo. Herr talman! Jag har dock svårt att föreställa mig att någon på allvar skulle vilja göra gällande, att samma omdöme kan fällas om den samverkan som kan äga rum mellan svenskt näringsliv och det svenska statliga biståndsarbetet. Jag tror inte att någon vill göra det. Man märker dock att socialdemokraterna i utrikesutskottet, liksom utrikesministern, har svårt att klart säga ifrån, att man välkomnar näringslivsinsatser i u-länderna under de av mig angivna förutsättningarna. En hel del av dessa insatser kan man inte kalla biståndsverksamhet i vanlig mening, men många av dem får stora biståndseffekter, och hur vi skall kunna ha något emot detta är för mig oförklarligt. I utrikesutskottet såg det ett bra tag ut som om vi skulle komma överens om att med utgångspunkt från olika motioner begära en översyn av garantisystemet för investeringar i u-länderna, frågan om bildande av ett utvecklingsbolag för u-landsinvesteringar liksom problemet om en särskild fond för förinvesteringsstudier. Sedan hände tydligen någonting, vad det nu kunde vara. Man vågade vid slutbehandlingen inte anknyta till de önskemål som framfördes i motionerna utan föreslår i mycket litet förbindande ordalag en översyn av åtgärder för att främja u-ländernas industrialisering. Det står inte ens i majoritetens yrkande att det avges i anledning av motionerna, utan utskottsmajoriteten föreslår att dessa skall avslås. Det är samma skuggrädsla som avtecknar sig i statsverkspropositionen, där utrikesministern inte ens vågar klart referera vad FN sagt så sent som i oktober i strategin för det andra utvecklingsårtiondet om att i-länderna borde uppmuntra privata investeringar i u-länderna. En samordningsoch insynsfråga av betydelse är de stora belopp som vi nu börjar att ge till de internationella biståndsorganen, i första hand FN-organen. Redan för nästa budgetår föreslås att 400 miljoner kronor skall gå till dessa organ, och om några år kommer summan med all sannolikhet att vara en miljard. Det är i högsta grad rimligt att svenska folket begär redovisning av regeringen men också av riksdagen för hur dessa pengar används, inte just de svenska kronorna, men hur arbetet bedrivs, vilken effektivitet man har, vilken inriktning som föreligger och om den är sådan att det är rimligt att ge dessa summor. Det är intressant att se att socialdemokraterna i utrikesutskottet är ganska nöjda med den insyn som finns i internationella organ och den information riksdagen får. Men tror verkligen socialdemokraterna, tror verkligen utrikesministern att svenska folket kommer att nöja sig med den information som nu föreligger? Är det inte rimligt att riksdagen ges en bättre chans att följa med i detta väldiga, omfångsrika och växande arbete? För min del tror jag att en av de svåra sakerna när det gäller att på sikt väsentligt öka de svenska biståndsinsatserna blir just detta, att kritiker kommer — med rätt eller orätt — att tala om att våra pengar används på ett alldeles för dåligt sätt av FN-organen. Här gäller det att vara ute i tid och inte helt plötsligt vakna till, när en s.k. skandalstorm blåser upp. Därför bör regeringen se till att insynen i och informationen om de internationella biståndsorganen blir bättre än för närvarande. Till sist, herr talman, några få ord om vår allmänna syn. För oss är det lika angeläget att verka för ekonomisk rättvisa mellan folken som inom det egna landet. Sverige och andra industriländer har tillräckligt stora resurser för att kunna fullfölja båda dessa uppgifter samtidigt. För oss politiker gäller det att kraftfullt och bestämt hävda att det är nödvändigt att svenska folket solidariskt tar på sig de uppgifter som här ligger framför oss. Vi har ju bara hunnit en liten bit på vägen.

Herr talman! Det svenska biståndet till de fattiga länderna utvecklades under 1960-talet mycket snabbt från obetydliga, trevande och inte alltid helt lyckade insatser till en betydande ekonomisk och organisatorisk omfattning. I denna utveckling kan man urskilja bl.a. två drag som är positiva och värdefulla. Det ena är den relativa enighet som rått i riksdagen om den svenska biståndspolitiken. Det är inte alldeles självklart att det skall vara så. Enigheten i riksdagen har nämligen inte någon särskilt markerad eller stark motsvarighet hos den svenska allmänheten. Därför måste vi nog ha klart för oss att ju mera biståndsanslagen växer, till en, två eller flera miljarder svenska kronor per år, desto angelägnare är det att vi politiker informerar medborgarna och försöker skapa en positiv opinion till biståndsverksamheten bland väljarna. Det andra positiva draget i utvecklingen under 1960-talets andra hälft är att den svenska biståndsmyndigheten utvecklat realistiska och förtroendeingivande former, modeller och regelsystem för biståndsarbetet, vilka i allt väsentligt bär den nuvarande SIDA-chefens signatur. Naturligtvis finns det kritiker som anser att byråkratin och formalismen går för långt. Men de bortser då från att den vällovliga avsikten är att i görligaste mån skapa garantier mot misslyckanden i detta svåra och svårkontrollerbara arbete och medverka till att de svenska biståndspengarna får en så god utvecklingsfrämjande effekt som möjligt. Med detta vill jag dock ingalunda ha sagt att vi inte också måste vara på vår vakt mot de risker som kan bestå i att det centrala svenska biståndsverket på hemmaplan sväller ut för mycket. Men det finns också ett negativt drag och ett snedvridande drag i de senaste årens utveckling, och det är politiseringen i ländervalsfrågan med revolutionära förtecken som den yttersta vänstern lyckades åstadkomma i 1969 års statsverksproposition. Utrikesministern har emellertid i år rättat in sig efter det för vårt land som FN-medlem mera passande rättesnöre som statsutskottets utlåtande i fjol i denna del utgör. Det är tillfredsställande. Om vi nämligen skall kunna skapa en positiv opinion bland allmänheten för vår biståndspolitik — en opinion som enligt min mening för varje år blir alltmer angelägen — måste en sådan revolutionär politisering undvikas. Den orsakar misstro och söndring i stället för förtroende och enighet. Vid utrikesutskottets behandling av biståndspolitiken i år har intrycket av långt driven samstämmighet hos de demokratiska partierna ytterligare förstärkts. I flera frågor, där oppositionen i motioner återkommer till vid tidigare riksdagar framförda konstruktiva förslag, kan man i år hos regeringspartiets företrädare i utrikesutskottet spåra en mera positiv attityd än tidigare. Det gäller t.ex. det gamla moderata kravet på en utredning om den svenska u-landsforskningen. Det gäller också kravet på samverkan mellan stat och näringsliv för att främja u-ländernas industrialisering och produktion, där det mera är fråga om att erfarenhet och kunnande än investeringsmedel bör vara näringslivets bidrag. Men när jag konstaterar att de av oppositionen flera gånger aktualiserade frågorna mognat och att hävdandet av deras betydelse för det fortsatta biståndsarbetet börjar ge resultat innebär det naturligtvis inte att vi från oppositionens sida kan slå oss till ro. Vi vet ju av mångårig erfarenhet att socialdemokraterna hyser en djup och dogmatisk ovilja mot att biträda yrkanden från oppositionen. Jag har alltid betraktat det som ett svaghetstecken. Men jag kan gott tänka mig att regeringspartiet känner sig starkt och duktigt när det avvisar även sådana förslag från oppositionen, som det i grund och botten uppenbarligen gillar, bara av det enkla skälet att förslagen väckts av ur dess synpunkt fel parti. Dessa erfarenheter bestyrks också av utrikesutskottets behandling i år av en rad motioner i biståndsfrågan. Till utskottets betänkande har därför fogats ett antal reservationer med yrkanden om bifall till flera motionsvis framställda yrkanden. Den årliga ökningen av biståndsanslagen, som 1968 års riksdag i enighet beslöt om, leder inte till att det s.k. enprocentsmålet uppnås budgetåret 1974/75, vilket var avsikten. Om så skall ske måste vi antingen låta det sista steget i ökningstrappan bli mycket stort — det har beräknats bli ca 48 procent av närmast föregående års anslag eller 800 miljoner kronor — eller också eftersträva en jämnare ökningstakt under alla de tre år som återstår efter nästa budgetår. Vi vet att socialdemokraterna hesiterar inför båda dessa alternativ. Orsaken är att regeringens ekonomiska politik har lett till en så försämrad handelsbalans att det kan bli svårt att infria 1968 års åtagande. Vi måste väl alla vara ense om att det vore genant för vårt land att hamna i det läget. De borgerliga ledamöterna i utrikesutskottet vill nu att riksdagen skall ge detta till känna för Kungl. Maj:t medan majoriteten — som tydligen har samma mening — uttrycker sig en smula mjukare för att undvika vad som kan uppfattas som kritik av regeringens handlande. I en annan borgerlig reservation — nr 2 — krävs en översyn av riktlinjerna för det svenska biståndsarbetet. Häri innefattas självfallet också frågan om vad som skall hända med anslagen efter budgetåret 1974/75. I reservationen preciseras därutöver en rad frågor som behöver utredas. Det är helt klart att behovet av en sådan parlamentarisk utredning erkännes av regeringspartiets företrädare i utrikesutskottet. Men att sträcka sig så långt som till att föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t i klara ordalag begära en utredning kan socialdemokraterna inte. Utskottsmajoriteten skriver i stället på s. 11 i betänkandet att riksdagen nästa år bör ”kunna ta ställning till frågan om tillsättandet av en utredning av det svenska utvecklingsbiståndets inriktning och utformning efter budgetåret 1974/75”. Denna av missriktad regeringslojalitet motiverade ovilja att stödja ett sakligt befogat utredningsyrkande kommer — om det delas av kammaren — att medföra ett års försening. Det vore beklagligt, om så skulle ske. Tiden är redan knapp, och en utredning som denna är sannerligen inte gjord i en handvändning. Alla torde vara ense om att vi måste anstränga oss för att hjälpa u-länderna att genom industrialiseringsfrämjande åtgärder skapa produktiva arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter och bygga upp en egen ekonomisk bas för en höjning av de fattiga folkens levnadsvillkor. Dessa ansträngningar kan främjas bl.a. genom en mera realistisk utformning av det statliga garantisystemet för investeringar i u-länderna, genom bildandet av ett utvecklingsbolag för u-landsinvesteringar och genom en utvecklad samverkan mellan staten och näringslivet. Krav härom har framförts i en rad motioner. Utskottsmajoriteten avstyrker dessa motioner och hänvisar bl.a. till statsutskottets utlåtande till fjolårets riksdag, där det rekommenderas att svensk erfarenhet av statlig och kooperativ företagsamhet bör delges våra mottagarländer. Detta uttalande var väl då avsett som något positivt. Efter debatten här i riksdagen i tisdags om den statliga företagsamhetens trångmål och bekymmer synes det mig minst sagt tveksamt om den svenska riksdagen bör försöka intala u-länderna att statlig företagsamhet är något som främjar deras möjligheter att höja folkens levnadsstandard. Min vana trogen har jag också i detta sammanhang uttryckt mig så hänsynsfullt, att jag är medveten om att min formulering om statliga företags lyckobringande följder närmast är ett understatement.

Vi ställer detta yrkande därför att vi är förvissade om att effekten av varje anslagen krona till dessa organisationers verksamhet är större — och betydligt större — än i någon annan form av u-landsbistånd. Det är också rimligt och ändamålsenligt att dessa frivilliga organisationer i sin långsiktiga planering vet vad det finns för utrymme för utvidgning av deras verksamhet. Eftersom en rad andra talare också pläderat och kommer att plädera för reservationerna till utrikesutskottets betänkande nr 2 har jag här inskränkt mig till några få av dem. Jag yrkar emellertid, herr talman, bifall till alla de reservationer, vid vilka herr Virgins och mitt namn förekommer.

Herr talman! Jag vill vid det här tillfället beröra några av avsnitten i utskottets betänkande. Efter mig kommer ytterligare talare för utskotts majoriteten att behandla andra avsnitt i utskottets betänkande. Jag vill först beröra det s.k. enprocentsmålet och dess uppnående. Enligt riksdagens tidigare beslut skulle enprocentsmålet nås 1974/1975. I reservationen 1 har man tagit upp svårigheterna att uppnå detta mål med hänsyn till de mycket stora påslag på anslagen som får lov att ske under de två sista åren och framför allt under det sista året av perioden fram till 1975. Här har en talare nämnt att det skulle behövas en ökning av u-landsbiståndet då med inte mindre än 48 procent. Man har också i reservationen hänvisat till långtidsutredningens behandling av detta. Långtidsutredningen har sagt att det kan bli fråga om 800 miljoner i ökning under det sista året fram till 1974/75, alltså en ökning som då skulle vara lika stor som hela biståndsanslaget är innevarande budgetår. Det är självklart att detta är mycket betydande belopp. Det sammanhänger naturligtvis med att bruttonationalprodukten har ökat i den takt som har skett. Det innebär att den tilltänkta ökningen per år har kommit att bli en annan än den man utgick ifrån då riksdagen fastlade dessa riktlinjer. Jag vill utan vidare säga att det ,ekonomiskt sett naturligtvis kommer att bli mycket besvärligt för vårt land att nå detta mål. Vi vet icke hur den ekonomiska situationen ser ut här i landet när vi kommer fram till 1973 75. Det är alltså en öppen fråga, och man skulle där vara frestad att hänvisa till det resonemang som statsutskottet tidigare fört då det gäller hela frågan om u-landsbiståndet och den påverkan på u-hjälpen som den ekonomiska situation som då kan komma att råda här i landet kan komma att få. Utskottet har emellertid för sin del utgått från att det skulle vara möjligt att fullfölja den av riksdagen tidigare fastställda planen. Utskottet har därmed icke haft anledning att föreslå någon förändring i den målsättning som riksdagen tidigare fastställt. Behandlingen av årets förslag till riksdagen från regeringen kännetecknas också av denna inställning. Jag har lyssnat på de talare som yttrat sig hittills och som i mycket varma ordalag har talat om den önskan som föreligger från vår sida att hjälpa de fattiga länderna. Skildringen av de fattiga ländernas situation har jag självfallet ingen erinran mot. Men det är självklart att det innebär stora påfrestningar för vårt lands vidkommande när beloppen kommer upp i den nivå som det blir fråga om 1974/75. I de demonstrationer som äger rum på Sergels torg i dag kräver man att Sveriges u-hjälp år 1980 skall vara uppe i fem procent av bruttonationalprodukten. Då rör man sig med tal som är helt orealistiska. Jag tror att det är lika bra att klart säga ifrån att det skulle ställa den svenska ekonomin fullständigt på huvudet om en sådan plan utarbetades och genomfördes. U-hjälpen skulle då kanske komma upp i den storleken att den skulle utgöra upp emot hälften av hela den nuvarande svenska statsbudgeten. Det är självklart att det inte är möjligt att på kort sikt växa in i sådana belopp. Hur det kan komma att se ut på längre sikt må vara en annan sak, men att tänka sig en sådan ökning av u-hjälpen är inte under några förhållanden möjligt. U-hjälpen är en fråga där det finns mycket utrymme för idealitet och synpunkter, där troendet spelar större roll än vetandet. Det må vara förlåtligt. Jag tror inte att man principiellt skall klandra dem som företräder de extrema synpunkterna kring u-hjälpen. Det är framför allt ungdomskullarna som gör det. Man får vara glad över den entusiasm för ändamålet som uppvisas, även om den icke har någon anknytning till ekonomisk realism. Vi har alltså i utskottet vid behandlingen av denna fråga utgått ifrån att den tidigare målsättningen — enprocentsmålet — skulle fullföljas och uppfyllas 1974/75. Utskottet har stannat för det, trots att tendensen ute i de stora industriländerna nu är att u-hjälpsanslagen går tillbaka; man minskar sin u-hjälp i stället för att öka den. Om vi därför kan fullfölja det mål som riksdagen satte upp för några år sedan tror jag att vi ur den synpunkten gjort en utomordentlig insats. Jag skulle så vilja taga upp ett annat problem nämligen det som senast herr Turesson berört: det utredningskrav som framförs i en reservation. Man yrkar i motioner att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att undersöka möjligheterna att skapa en mer preciserad målsättning för biståndspolitiken och för att göra en omfattande inventering av aktuella problem kring politikens utformning. Det råder väl inget tvivel om att ju närmare vi kommer 1974/75, desto angelägnare blir det att vi även skapar oss en bild av hur vår biståndspolitik skall utformas efter det att vi uppnått enprocentsmålet. Utskottet menar att det naturligtvis måste bli föremål för utredning. Däremot är vi inte alls säkra på att det är en parlamentarisk utredning som behövs. Men det må vara en sak för sig — att frågan behöver utredas är helt uppenbart. Vi har emellertid inte ansett att det finns några motiv för riksdagen att i år begära att den utredningen skall verkställas. Däremot kan det finnas motiv för att göra det om ett år när biståndsfrågorna då behandlas. Orsaken härtill är att vi önskar att — innan en ny utredning tillsätts — en del av de utredningar som nu pågår skall ha slutfört eller i varje fall ha kommit längre i sitt arbete. En rad olika problem i biståndspolitiken ligger nu under utredning, och man gör knappast biståndspolitiken någon tjänst med att sätta den ena utredningen ovanpå den andra. Utskottsmajoriteten har därför ansett att vi skall lugna oss i år. Nästa år kanhända tiden är mogen för att hemställa till regeringen om att vi får en utredning om den framtida biståndspolitiken. Tiden från nästa år fram till 1974/75 är tillräckligt lång för att vi skall kunna göra den kartläggning och översyn av hela biståndspolitiken som det då kommer att bli fråga om. Ett annat problem, som jag gärna vill säga något om och som utan tvekan är ett mycket viktigt problem i hela vår biståndspolitik, är u-landsinvesteringarna och u-ländernas industrialisering. Dessa frågor behandlas i reservationen 5.

Om man ser på dessa motioner måste man ju säga att de till sin utformning är tämligen diffusa. Vad menar man med ett utvecklingsbolag? Ja, man kan väl i princip räkna ut innebörden i detta förslag, men motionärerna har inte närmare utformat innebörden och vad man i grunden syftar till med att det skall skapas ett utvecklingsbolag liksom fonder av olika slag. På en punkt framstår det såsom helt uppenbart att något måste göras för att komma till rätta med de problem som finns beträffande det gällande garantisystemet för investeringar i u-länderna från industrins sida, nämligen det statliga garantisystemet. Med de nuvarande reglerna har systemet inte fungerat i verkligheten. Där är det nödvändigt att verkställa den översyn som behövs för att systemet skall få någon effekt, om vi verkligen vill bibehålla det statliga garantisystemet i samband med u-landsinvesteringar från näringslivets sida. Vad utskottet här har sagt innebär att vi vill att regeringen skall föranstalta om — inte en utredning, ty vi har inte använt detta ambitiösa uttryck — men en översyn av de regler som finns när det gäller garantisystemet. Vi vill att den översynen också skall omfatta motionsförslagen om inrättande av ett statligt utvecklingsbolag liksom de fonder i övrigt som det har motionerats om och som jag omnämnde. Vi betraktar detta såsom nödvändigt med hänsyn till den diffusa utformning som motionerna har fått. Inte heller den reservation som finns knuten till betänkandet har klarare utvecklat vad som egentligen skall ligga i detta.

Här är det nödvändigt att vidhålla den princip för den svenska u-hjälpsinriktning som riksdagen tidigare har fastställt och som hittills tillämpats. Vi måste vara ytterst försiktiga om man vill ändra u-hjälpen så att den kan sammankopplas med intressen som vår industri har i u-länderna. De intressen som näringslivet har i u-länderna är att betrakta mer som kommersiella intressen, och de intressena kan icke utan vidare sammankopplas med principerna för vårt u-landsbistånd. Men man skall å andra sidan inte heller undervärdera vikten av näringslivets insatser till förmån för u-länderna i enlighet med de principiella syften som vi hela tiden har haft med denna hjälpinsats. En översyn är därför nödvändig — menar vi — som kan leda till regler som sedan kan föreläggas riksdagen för beslut. Jag kanske till sist skulle nämna någonting om ytterligare en fråga där det också finns reservationer, nämligen länderinriktningen för den svenska u-hjälpen. Den som läser betänkandet kan lätt konstatera att utskottet här icke ställer några sensationella yrkanden. I stort sett innebär utskottets ställningstagande att den länderinriktning som hittills har följts skall tillämpas även i fortsättningen. Det föreslås alltså inga stora förändringar i länderinriktningen. I praktiken kommer det naturligtvis ändå att bli förändringar i de procentuella andelarna av hjälpinsatser till olika länder, även om hjälpen till vissa länder bibehålls vid den nuvarande omfatt ningen, I och med att hjälpen ökar i nuvarande takt innebär det ändå en procentuell minskning av den svenska hjälpinsatsen till dessa länder. Det är viktigt att konstatera att vi här har följt de regler som har fastställts senast 1970 i FN:s strategi. Vi anser inom utskottet att man icke kan plocka ut vissa länder och alltför starkt favorisera vissa andra länder på grund av den politiska regim som där finns. Därför har vi avstyrkt exempelvis moderaternas motion nr 175 om att hjälpen till Cuba skall begränsas. I stället föreslår vi att hjälpen till Cuba skall fortsätta. Vi utgår för övrigt från att den kommer att utbyggas i enlighet med de undersökningar och överläggningar med det landet som pågår för närvarande.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

Herr talman! Vi har en mycket lång talarlista framför oss, och jag skall därför försöka bidra till att inte alltför mycket förlänga debatten. Jag skall endast ta upp ett av de problem herr Geijer berörde, nämligen möjligheten att till 1974/75 uppnå det svenska biståndsmålet. Herr Geijer talade om att det var ekonomiskt besvärligt att uppnå detta mål men att socialdemokraterna i utskottet utgått ifrån att det borde vara möjligt. Vi andra i utskottet frågade oss upprepade gånger om vad som var anledningen till att socialdemokraterna inte direkt ville säga att det var nödvändigt att få till stånd en jämnare stegringstakt och inte skjuta svårigheterna framför sig så mycket som det förefaller att utrikesministern har benägenhet att göra. Det var svårt att ens av herr Geijers anförande få en förklaring, men kanske skymtade till sist något som kunde likna detta. Om vi klarade av enprocentsmålet till 1974/75 hade vi, som herr Geijer sade, gjort en utomordentlig insats. Herr talman! Det tycker inte jag! Från vilken synpunkt har vi till 1974/75 gjort ”en utomordentlig insats”, om vi i bistånd till de fattiga folken kan ge I procent av vad vi producerar? Vi vet att klyftan mellan rika och fattiga folk inte minskas utan bara växer — herr Geijer själv antydde detta. Om Sverige 1974/75 kan ge en hundradel av vad landet producerar, kan i varje fall inte vi inom folkpartiet anse detta vara en utomordentlig insats. Men om herr Geijers anförande skall vara symboliskt för socialdemokratins uppfattning, är det ju en förklaring till varför man i utskottet varit så förnöjt. Man tycker att uppnåendet av detta mål vid den tidpunkten inte bara är tillräckligt utan även att vi har gjort en utomordentlig insats. Jag vill upprepa de ord med vilka jag nyss slutade: Även om vi når enprocentsmålet 1974/75 — vilket jag hoppas att vi gör — är detta bara en liten bit på vägen. Vi måste ha möjligheter att skapa ökad rättvisa inom vårt eget folk, men vi måste också säga oss att om vi planerar på ett rätt sätt och om vi sköter vår ekonomiska politik riktigt, bör vi ha förutsättningar att så småningom ge ett större bidrag för att minska orättvisorna ute i världen.

Herr talman! Herr Geijer berörde den demonstration som nyss har ägt rum här utanför på Sergels torg och där det krävdes att det svenska biståndet till u-länderna år 1980 skall uppgå till 5 procent av bruttonationalprodukten. Det är ett belopp som rör sig om tiotals miljarder svenska kronor. Den entusiasm och den idealitet som ungdomarna visar är naturligtvis mycket vacker, men jag tror inte att de gör biståndspolitiken någon nytta med så klara överdrifter som detta krav innebär. Jag tror att en nyktrare och mera sansad bedömning av våra resurser och framför allt av våra möjligheter att få svenska folket med på noterna vore till större gagn för biståndsverksamhetens utveckling. Man måste också fråga sig om de ledamöter av denna kammare, som nyss deltog i demonstrationerna ute på Sergels torg, är beredda att innanför detta hus väggar ställa samma krav. Herr Geijer polemiserade mot en del av vad jag hade sagt, framför allt i fråga om kravet på utredning. Herr Geijer menade att det är god tid och att vi kan lugna oss till nästa år. Även i det avseendet skiljer sig våra uppfattningar. Jag anser inte att det är god tid, och jag anser inte att det är något hinder att vissa utredningar pågår och ännu inte är avslutade. De kan infogas i den stora och allt övergripande utredningen, som till att börja med naturligtvis måste göra inventeringar av vad som skett och av de erfarenheter vi har fått av det gångna årtiondets utvecklingsarbete. Herr Geijer sade också att man inte vet vad det utvecklingsbolag innebär som vi framfört krav om i reservationen. I en motion eller en reservation kan vi ju inte helt och fullt uttömmande beskriva hur ett sådant bolag skall se ut eller exakt vilka funktioner det skall ha. Det är därför ett typiskt ämne för den utredning som vi anser nödvändig. Det svenska garantisystemet, sådant det utformades för några år sedan, har inte i något fall utnyttjats. Av det har vi alla dragit den slutsatsen att det är något fel på systemet. Garantisystemet är ju avsett att skydda svenska företags investeringar i u-länderna mot nationaliseringar, och då behöver det inte förses med så många andra tillägg som komplicerar förfarandet och som gör det mindre smakligt att utnyttja. Herr Geijer sade slutligen att vi måste skilja näringslivets investeringar från u-hjälpen. Ja, det är klart, men vi kan aldrig förneka att även näringslivets investeringar i u-länderna ofta har biståndsliknande effekter, som för u-länderna och deras folk är mycket värdefulla.
Herr talman! Herr Dahlén berörde enprocentsmålets uppnående. Det är klart att det är allas vår önskan att vi skall kunna fullfölja denna plan. Utskottet har också utgått från detta. Herr Dahlén sade att vårt u-hjälpsbistånd ändock är så försvinnande litet jämfört med de behov som finns. Ja, självklart är det så. Behoven i det här avseendet är av den storleksordningen att Sverige inte nämnvärt kan påverka utvecklingen. Det måste, om vi ser fram mot tiden efter 1975, ske en avvägning av vad vårt land orkar med finansiellt och ekonomiskt — det kommer vi aldrig ifrån. Jag förmodar att herr Dahlén själv har detta klart för sig som gruppledare för ett av partierna i denna riksdag. Han sade i ett av sina inlägg här, att vi måste söka skapa rättvisa även inom vårt eget land. Ja, om vi skall skapa rättvisa inom vårt land, denna lilla enhet på 8 miljoner människor, så kommer redan det att kräva enorma belopp, när orättvisorna är så utpräglade som de är och behovet så enormt. U-hjälpens storlek måste ses i relation till de problem som vi har inom vårt eget folk. Vi skall alltid komma ihåg, när vi diskuterar u-hjälpen, att vi inte kan räkna med en svensk folkopinion, som stöder de stora u-hjälpsanslagens ökning alltför starkt, eftersom man sätter den i samband med det behov som finns inom vårt eget land. Det är att beklaga att vi inte har den starka folkopinion för u-landsbiståndet som vi skulle behöva, men man kan bara konstatera att förhållandena är sådana som jag här säger. Teoretiskt kan vi naturligtvis önsKa att vi skulle kunna satsa 5 procent år 1980, som det har sagts på Sergels torg i dag — ni kan läsa skyltarna som bärs omkring där. Men vem inom denna riksdag är beredd att yrka på 5 procent, även om det skulle vara berättigat med hänsyn till u-ländernas behov?

Herr talman! Jag kan lugna herr Geijer beträffande de 5 procenten 1980. Såsom vi sagt i reservationerna vill vi gemensamt med socialdemokraterna utreda hur man skall handla efter 1974/75. Vi vill nämligen försöka komma överens bl.a. av det skälet, som både herr Geijer och jag har anfört, att det inte finns någon stark svensk folkopinion för ett kraftigt ökat stöd. Då vore det orimligt om vi här i riksdagen säger att det och det året efter 1974/75 skall vi uppnå det och det. Jag tror att det är ett riktigt handlande att följa reservanternas förslag.

Vi skall inte bara tala om svårigheterna i det ena fallet och nödvändigheten i det andra. Det gäller ett både-och.
Herr talman! Jag är inte omedveten om betydelsen av u-hjälpen. Jag tror att jag i verkligheten var aktiv i dessa sammanhang långt innan herr Dahlén hade kommit in i bilden här. Fackföreningsrörelsen var den grupp i det svenska samhället som för ett tiotal år sedan gick ut i en mycket hård kampanj för u-ländernas vidkommande långt innan detta hade blivit en stor politisk fråga.

Så har inte skett. Jag tror helt enkelt att oppositionen har resonerat så, att det är inte realistiskt att göra det i nuvarande ekonomiska läge. Och det är precis det resonemang som jag har fört då det gäller perioden efter 1975.

Herr talman!

Jag tror det är riktigt som Arne Geijer sagt här alldeles nyss att det inte finns en massiv opinion hos svenska folket för u-hjälp och att det åtminstone delvis beror på de svåra missförhållanden som betydande delar av det svenska folket lever under, men jag tror att man här måste skilja på generell u-hjälp och riktad u-hjälp.

I de övriga fall som jag nämnde i uppräkningen av motionerna har vänsterpartiet kommunisterna begärt en väsentlig ökning av biståndet. Särskilt gäller detta de befriade områdena i Sydvietnam som hittills fått hjälp genom Röda korset för omkring 0,8 miljoner kronor. De förhållanden som befrielserörelserna i Vietnam, Cambodja och i Laos kämpar under är så väl kända att jag i det här sammanhanget inte behöver beröra dem närmare. Men att de är kända innebär inte att de är bekanta i hela sin vidd.

Redan detta att det finns folk som överlever och lever vidare i de ödelagda bygderna är svårfattbart, när man vet att alla moderna vapen utom atombomber har satts in för att utradera människorna och grundvalarna för deras existens. Men det är dessa indokinesiska bönder som besegrar världens ojämförligt starkaste imperialistiska krigsmakt sedan de gjort sig fria från de japanska ockupanterna 1945 och efter nio års befrielsekrig kastat ut de franska kolonialtrupperna. Det finns naturligtvis ingen medfödd krigiskhet hos vietnameserna och inte heller hos laotierna eller khmererna, majoritetsbefolkningen i Cambodja. Om vietnameserna lämnats i fred efter augustirevolutionen 1945, skulle de utan tvivel ha utvecklat sitt en gång så vackra och rika land och snart ha besegrat de flesta andra folk — inte i krig utan i kultur och teknik och kanske rent av i ishockey. Men alla borde vid det här laget veta att de inte hade något val mellan befrielsekrig och en fredlig utveckling. De hade bara två alternativ, underkastelse under en besinningslöst grym feodal och neokolonialistisk regim, som inte hade annat att ge än misär och sjukdomar, tortyr och tigerburar, eller — det andra alternativet, det som de valde — att kämpa för att befria landet från angriparna och deras quislingar. Förhållandena var outhärdliga i Sydvietnam, när bönderna 1959 och 1960 reste sig mot Diemregimen och dess amerikanska beskyddare. De blev lika outhärdliga i Cambodja efter statskuppen och den militära interventionen för ett år sedan. Genom att där fanns många utländska journalister fick vi ett utomordentligt rikt ögonvittnesmaterial om den urskillningslösa terror som utlöstes och som tvingade befolkningen i hela provinser att gripa till vapen för att undgå utrotning. Men marionettjuntornas och USA:s systematiska kränkning av folkrättens principer kan inte utgöra den enda förklaringen till att den överväldigande majoriteten av befolkningen blivit aktiv i befrielserörelserna. Förklaringen är också den utomordentligt effektiva reformpolitik som dessa rörelser bedrivit ända från början av sin existens och som är av betydelse i den diskussion som vi nu för. I de befriade områdena i Vietnam började man redan under den japanska ockupationen i början av 1940-talet att avskaffa feodalsystemet och försiktigt genomföra en landreform.

Men också i de befriade områdena av Sydvietnam, Cambodja och Laos pågår en liknande utveckling, trots de otroliga svårigheter som de ständiga bombningarna och den kemiska krigföringen lägger i vägen.

Det är inte av en händelse som överbefälhavaren för befrielsearmén i Sydvietnam Nguyen Thi Dinh är kvinna. Likaså känner alla här till att den provisoriska revolutionära regeringens utrikesminister Nguyen Thi Binh är en kvinna.

Jag förutsätter att denna min bedömning också delas av utrikesminister Torsten Nilsson, som har haft många möjligheter att få direktkännedom om förhållandena i Vietnam. Den hjälp som hittills givits av Sverige till DRV har varit mycket uppskattad. Vad vi önskar — detta har framförts i vänsterpartiet kommunisternas motioner — är att hjälpprogrammet till DRV och de befriade områdena av Sydvietnam bör väsentligt utökas så snart som möjligt och att biståndet bör utsträckas också till befrielserörelserna i Cambodja och Laos. Vad jag sagt om Vietnam gäller också i stora stycken befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna.

Det är — det kanske bör sägas parentetiskt — de tre nämnda organisationerna som är de verkliga företrädarna för sina folk. Det finns ingen anledning att stödja de splittringsorganisationer som utger sig för att vara befrielserörelser men som i stort sett saknar folkligt stöd och existerar huvudsakligen som exilföreteelser. Tvärtom skulle nog ett stöd till sådana grupper som Unita och FNLA direkt motverka syftet med ett bistånd till exempelvis den autentiska angolesiska befrielserörelsen MPLA. Som avslutning skall jag i korthet beröra u-landspolitiken i vidare mening. Gunnar Myrdal gjorde, långt före de bägge världshandelskonferenserna i FN:s regi, en dokumenterad kritik av de biståndsmyter som var förhärskande för så där femton år sedan och mera. Det var vanligt att alla typer av gåvor, krediter och investeringar, både officiella och privata, räknades ihop och katalogiserades som u-landsbistånd. Det var också vanligt att man enbart räknade med kapitalflödet till u-länderna och utelämnade det ofta mycket större flödet av profiter och räntor från u-länderna till de s.k. givarländerna. På så sätt gjordes Standard Oil och United Fruit Company till gigantiska jultomtar i u-landsbranschen, och folken i de utplundrade länderna fick av egna erfarenheter den uppfattningen att biståndspolitik var ett nytt ord för utsugning. I de dokument vi har att ta ställning till i dag finns det en berömvärd strävan att hålla isär oförenliga saker. Det markeras — och det har gjorts nu några år — att endast offentligt bistånd bör betecknas som u-landsbistånd. Men det förefaller som om utrikesutskottet tänker använda den s.k. FN-strategin för att motivera en i viss mån positiv hållning till moderata samlingspartiets krav på samarbete mellan staten och näringslivet — som det heter — med sikte på industriella investeringar i u-länderna. Jag hade en känsla av att Arne Geijer var litet mera skeptisk och försiktig i sin muntliga föredragning här än vad man är i betänkandet, och det är säkerligen väl motiverat. Det finns skäl att påpeka att den s.k. FN-strategin i vissa hänseenden är en urvattnad kompromiss och att de socialistiska staternas representanter verkligen inte förhållit sig tysta inför en hel del som gjort och görs i FN:s namn men som i verkligheten borde kallas nykolonialistisk politik. Jag har inte inom ramen för den tid jag har till mitt förfogande här möjlighet att närmare utveckla detta. Kanske det blir tillfälle till det i en interpellationsdebatt som jag tänker ta initiativ till ganska snart. Från de socialistiska staternas talesmän har det pekats på att ett brett tillflöde av utländska privata kapitalinvesteringar för det första åtföljs av en ytterligare förstärkning av den utländska sektorns positioner. Länderna blir ännu mer beroende av de utländska företagen. I många fall är det ju multinationella företag med utomordentliga maktmöjligheter. För det andra leder denna utveckling ofta till en ensidig tillväxt för de råvaruproducerande industrigrenarna. U-länderna blir ännu fastare bundna som råvarubihang till de kapitalistiska industriländerna. Den utländska utsugningen intensifieras. En vanlig företeelse har ju varit, och jag skall sluta med detta, herr talman, ökade priser på de industriprodukter som u-länderna måste importera och en prissänkning på jordbruksoch andra råvaror som de exporterar. I en rapport 1967 formulerades detta förhållande mycket åskådligt: ”En jeep kunde man 1954 köpa för värdet av fjorton säckar kaffe — 1962 kostade den trettionio.”